Herr talman! Statsrådet har lämnat ett ganska positivt svar, det vill säga han säger inte att det inte blir några ROT-avdrag. Men han kan inte svara på min direkta fråga eftersom Boverkets rapport nu är ute på remiss. Därför frågar jag statsrådet: När går remisstiden ut och när kan jag vänta ett besked? Sedan jag skrev interpellationen för några veckor sedan har ju inte behovet av ROT-avdrag blivit mindre utan snarare större. Varslen inom byggbranschen duggar tätt, och nedgången fortsätter i hela landet. Denna oro delar jag tydligen med vår finansminister, för han påtalar ju vikten av att något görs för att öka sysselsättningen. Arbetslösheten stiger för varje mätning, och det är tyvärr inte bara inom byggbranschen. Herr talman! Sverige har 4,3 miljoner bostäder. Ponera att de står i hundra år och att det behöver göras en grundlig renovering av dem efter 50 år. Det innebär att vi måste bygga 43 000 nya bostäder och att vi också måste renovera 43 000 bostäder varje år. Det är en låg uppskattning. Detta är för att behålla nuvarande nivå, och det är ingen av oss som är nöjd med den nivån. I stället bygger vi i år ca 18 000 lägenheter och renoverar ungefär lika många. Det måste alltså minst fördubblas. Enligt Boverkets rapport behöver mellan en halv miljon och 1,3 miljoner lägenheter i flerbostadshus renoveras inom de kommande 15-20 åren, det vill säga ungefär 65 000 per år. Herr talman! Statsrådet säger att det är fastighetsägarens ansvar att renovera. Jag delar den uppfattningen. Men man måste ju ge fastighetsägaren rimliga möjligheter att klara ansvaret. En stor del av de lägenheter som är i behov av renovering finns inom det så kallade miljonprogrammet. Majoriteten av dessa lägenheter ägs av kommunerna. Sveriges kommuner dras med stora ekonomiska problem för närvarande, och det ser snarast ut att bli värre de kommande åren. De har inga ekonomiska möjligheter att finansiera stora underhåll. På många håll dras dessutom de kommunala bostadsbolagen med många outhyrda lägenheter. En del av lägenheterna med renoveringsbehov ägs av privata fastighetsägare, men bruksvärdessystemet förhindrar dem att skapa nödvändigt ekonomiskt utrymme. Herr talman! Jag undrar om statsrådet kan svara på när remisstiden går ut. Och tror statsrådet att ett ROT-avdrag kan vara med i den julklappssäck som finansministern har lovat ska komma före jul?

Herr talman! I dag hörde jag att arbetslösheten är 5,4 %. Det är även med ett socialdemokratiskt sätt att räkna en mycket hög procentsats. Om jag gör ett överslag innebär det att den är 35 % högre än ert mål. Vi brukar beräkna arbetslösheten på ett annat sätt och ta med lite fler grupper. Jag är också orolig över det omfattande svartarbete som förekommer, i synnerhet inom byggbranschen. Bristen på bostadsbyggande, det växande underhållsbehovet, den stigande arbetslösheten och det omfattande svartarbetet leder till att jag verkligen önskar ett ROT-avdrag. Det sägs också att byggmarknaden är en så stark motor på arbetsmarknaden att varje arbete i sin tur leder till fem andra arbeten. Det hävdar i alla fall facket. Jag ser därför verkligen fram mot ett ROT-avdrag. Jag ser också fram mot att vi skulle kunna få avdragsmöjligheter även på så kallade hushållsnära tjänster, inte minst på det område där vi kvinnor gör ett omfattande hemarbete.
Herr talman! I oktober fick jag ett brev. Jag ska läsa en del av brevet. Där står det: Hej Marietta! Erfarenheterna från 1990-talets början visar att ROT-avdraget hade goda effekter och att många nya jobb skapades och att samhället faktiskt fick nettointäkter när arbetslösheten omvandlades till arbete. Dessutom visade det sig att antalet svartarbeten minskade under den här perioden. Flera utredningar anser därför att ROT-avdragen för bostäder bör permanentas. Brevet avslutas med vänliga hälsningar från Greger Hagström, som är inom måleribranschen. Med anledning av detta ställde jag en skriftlig fråga till finansministern om han var beredd att se till att vi fick ett ROT-avdrag igen. Det svar som jag fick var: Nej. Men det har kanske ändrats. Sedan dess har det visat sig, vilket Margareta Pålsson har varit inne på, att arbetslösheten ökar. Regeringens mål var att 80 % av alla mellan 20 och 64 år ska ha ett arbete, vilket skulle uppnås nästa år. Men det är ganska långt till det målet. Nu är vi nere på 76,6 % som har arbete, och det är en minskning från förra året. Förra året hade 77,5 % arbete. Och målet var 80 %. Regeringen har alltså en hel del att göra, och arbetslösheten ökar, även inom byggsektorn. Det finns därför väldigt starka skäl till detta. Jag fick i går den härliga boken Skatterna i Sverige från Riksskatteverket. Jag har naturligtvis inte hunnit läsa hela. Men jag läste just om svartarbete. Man konstaterar att 20-40 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter beror på svartarbete. Till stor del vet vi att det är inom denna sektor. Därför finns det väldigt många skäl till att göra någonting. Jag har ett tidningsurklipp från DN den 10 december som handlar om det här. Det står att byggsvängen är allt annat än trygg. I går, den 11 december, kunde vi också läsa att byggfacket önskar sig ett paket med ROT-avdrag. Fackförbundet Byggnads ordförande Hans Tilly uttalade sig om att det i och för sig är bra att det blir infrastruktursatsningar. Men han håller fast vid kravet på att ROT-avdrag, skatteavdrag för privatpersoner som anlitar yrkesmän för att renovera och bygga om, behövs. Han menar att när man bygger vägar går det inte åt lika mycket folk som när man bygger hus. Därför är det lite förvånande att statsrådet i dag inte kan ge oss mer besked. Det går alltid att hänvisa till att saker är ute på remiss och utreds. Men man måste någonstans ha en vision själv. Vi har pekat på tre skäl till detta. Det handlar om det stora underhållsbehovet, arbetslösheten som ökar, vilket borde bekymra regeringen rejält, och svartarbete, vilket innebär att man inte får in skatteintäkter som man borde få. Det gjordes en utvärdering av Riksdagens revisorer av ROT-avdragen som fanns tidigare. Där konstaterar man att avdragen har påverkat fastighetsägarna när det gäller att vidta åtgärder tidigare än vad som var tänkt. Det har också omvandlat svart arbetskraft till vit och så vidare. Den utredning, utvärdering, som Riksdagens revisorer gjorde för några år sedan är ganska positiv. Allt talar därför för att det här faktiskt är en bra åtgärd. Nu återstår det bara att regeringen också ska inse detta. Det bör den nog göra ganska snabbt och inte låta allt så att säga vandra i väg så att arbetslösheten ökar och så att underhållet blir mer och mer eftersatt. Men vi kanske får ett bättre svar från statsrådet i nästa inlägg.